Herr talman! Ingemar Nilsson har frågat mig hur jag avser att förändra regeringens näringspolitik så att fler människor kan komma i arbete i Sverige samt hur EU:s krisstöd ska användas för att fler unga ska komma i arbete. Sedan 2006 har regeringen arbetat systematiskt för att stärka det nationella och regionala näringsklimatet och därmed efterfrågan på arbetskraft. Trots att världen genomgått den djupaste ekonomiska krisen sedan 1930-talet har sysselsättningen upprätthållits på en hög nivå och till och med ökat i Sverige. Det är i dag fler unga som arbetar, och sysselsättningsgraden bland unga är högre än 2006. Trots det är ungdomsarbetslösheten en utmaning för Sverige och har varit det sedan flera decennier tillbaka. För att skapa fler och bredare vägar in på arbetsmarknaden för unga införde regeringen i mitten av januari ett statligt stöd för anställningar med yrkesintroduktionsavtal. Regeringen föreslog även i budgetpropositionen för 2014 fler åtgärder för att förbättra såväl den skolförlagda yrkesutbildningen som lärlingsutbildningen. Som Ingemar Nilsson konstaterar har vi sänkt skatter. Det har inneburit mer pengar i plånboken för vanliga löntagare, vilket bidragit till att upprätthålla konsumtion och efterfrågan i ekonomin, vilket varit avgörande för sysselsättningsutvecklingen. Sänkningen av företagsskatter som till exempel bolagsskatt och arbetsgivaravgifter har minskat kostnaderna för företagen och ökat deras konkurrenskraft. Regeringen har också minskat de administrativa kostnaderna för företag, öppnat upp marknaderna för fler utförare och genomfört reformer för att stärka efterfrågan. Vi har fattat en rad beslut som förbättrar finansieringsmöjligheterna för företag och genomfört infrastruktursatsningar till stöd för tillväxt och konkurrenskraft.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

Herr talman! Att det bedrivs en aktiv näringspolitik så att vi får fler jobb är en viktig fråga att debattera. Inledningsvis tar interpellanten upp arbetslösheten och gör beskrivningen att Sverige har massarbetslöshet. Verkligheten är ju den att trots finanskris och lågkonjunktur under flera av Alliansens regeringsår har utanförskapet minskat. Det har minskat i varje län. 250 000 fler människor är sysselsatta i dag jämfört med när Alliansen tillträdde. Sysselsättningsgraden har ökat i alla åldersgrupper. Den har ökat bland människor i arbetsför ålder, bland ungdomar, bland utrikes födda och bland pensionärer. Vi tillhör de länder i Europa som har högst sysselsättningsgrad och lägst långtidsarbetslöshet. Arbetskraftsdeltagandet, sysselsättningsgraden och antalet arbetade timmar har utvecklats väl under Alliansens regeringsår, vilket framgår av Finanspolitiska rådets rapport som presenterades för någon vecka sedan. Men det innebär självfallet inte att det saknas utmaningar. Fler människor måste komma i arbete. Den kritik mot Alliansens skattesänkningar som interpellanten anför är inte trovärdig. Jobbskatteavdragen, som Socialdemokraterna för övrigt har accepterat i efterhand, ger nya jobb. Såväl Finanspolitiska rådet som Konjunkturinstitutet bekräftar detta. För att upprätthålla och förstärka Sveriges konkurrenskraft krävs ett dynamiskt näringsliv i hela landet. Ett antal stora internationella företag svarar för en betydande del av näringslivets satsningar. De möter tuffare konkurrens. Det gör också småföretagen. Med ökade investeringar i forskning och utveckling blir Sverige bättre rustat för att möta den tilltagande konkurrensen. Med Alliansens åtgärder med stöd till forskning, sänkt bolagsskatt, investeraravdrag med mera stärker vi konkurrenskraften och får fler jobb. Landets småföretag skapar fyra av fem nya jobb. Vi ser detta tydligast på mindre orter. På landsbygden är småföretagen avgörande för landsbygdens utveckling. Interpellantens påpekanden om att det är viktigt att landets industri får bra förutsättningar genom säker tillgång till energi till konkurrenskraftiga priser, tydliga, långsiktiga spelregler samt kompetent arbetskraft är viktiga påpekanden. Det är svårt att säga emot detta. Vi är ett elberoende land. Vår geografi, vårt klimat, våra basindustrier, vårt samhälle är beroende av el, och säker elleverans är avgörande för hållbar tillväxt och välfärd. Det som är oroväckande i sammanhanget är den politik som Socialdemokraternas tilltänkta regeringspartner Miljöpartiet vill driva. Kärnkraften - den energikälla som ger oss nästan hälften av vår el - ska bort. Minst två reaktorer ska stängas redan under kommande mandatperiod. Det skulle vara ett hårt slag mot både basindustrin och hushållen. Alliansens energipolitik bygger på tre ben: vattenkraft, kärnkraft och förnybar energi. Energiförsörjningen är en av de viktigaste delarna i en aktiv näringspolitik. Detta tillsammans med satsningar på forskning och innovation, som näringsministern har redogjort för, bättre villkor för företagande och fortsatta satsningar på jobbskapande åtgärder är grunden för ökad tillväxt och välfärd. Det är den vägen som vi måste gå vidare på.
Herr talman! Jag blir väldigt glad när jag hör Ingemar Nilssons inledning, när han pratar om jobben som den viktigaste frihetsfrågan. Jobben är ju, precis som Ingemar Nilsson påtalar, en otroligt viktig både trygghets och frihetsfaktor. Det är här man får gemenskap genom arbetskamrater. Det är här man får lön för att kunna betala sina räkningar. Det är här man får inkomst så att man som ung får möjlighet att flytta hemifrån och börja sitt vuxna liv. Därför är jobben det mest centrala både för mig som näringsminister och för regeringen. Arbetslinjen är det som har präglat oss under alla våra år vid makten och är det som kommer att prägla oss även fortsättningsvis. Jag minns en tid för åtta nio år sedan när jag själv kandiderade till riksdagen 2005/2006. Jag hade då en fråga som jag drev, nämligen att ungdomsarbetslösheten i Sverige var alldeles för hög. Den låg på ungefär 25 procent, det vill säga ungefär den nivå som den ligger på i dag. Vi toppade ligor i Europa med högst ungdomsarbetslöshet, precis som vi gör i dag. Det visar att Sverige har ett strukturellt problem med människor som är förstagångsinträdare på arbetsmarknaden. Det är inget konjunkturellt, utan det är strukturella åtgärder som krävs för att få unga människor i arbete. Det krävs att vi vågar vända på alla stenar för att få fler unga i arbete. Det jag skulle vilja påtala och svara på är det Ingemar Nilsson frågar: Vilka aktiva åtgärder har regeringen gjort? Vi har återinfört lärlingsutbildningen i svenskt skolsystem. Den avskaffade Socialdemokraterna. Den har vi återinfört, och vi vill förstärka den. Vi har genomfört en omfattande reformering av skolsystemet. Flera elever ska klara skolan med godkända betyg. Det är en grundförutsättning för att lättare få arbete efter studenten. Vi förstärker yrkeshögskolan i hela landet. Det är en viktig del vad gäller omställning. Vi har förstärkt tiotusentals platser under de senaste åren. Vi har fler utbildningsplatser i dag än vi hade tidigare inom högskola och universitet i hela landet. Vi har halverat restaurangmomsen och halverat arbetsgivaravgifterna för ungdomar för att sänka kostnaderna för ungas jobb. Varför väljer vi att halvera restaurangmomsen? Jo, en stor del av dem som arbetar inom kaféer, restauranger och hotell är just unga människor. Det är deras första jobb in. Vi har valt att sänka kostnaderna för att de ska få ett arbete. Ingemar Nilsson frågar efter effekter. Prognoser visar att det har skapats tusentals jobb för unga människor inom den här sektorn. Utöver det har vi tillsammans med fack och arbetsgivare - vilket vi uppskattar - infört YA-jobb, yrkesintroduktionsanställningar, som innebär att man med 75 procent av lönen och 25 procent i handledarstöd får möjlighet att få in en första fot. Delarna med 75 procent lön tycker till och med Stefan Löfven är bra och kallar Löfvenjobb. Det är något som började i januari i år. Vi har också förstärkt Arbetsförmedlingens insatser, där man som ung människa får stöd från dag ett. Det finns ett otal förslag så att Ingemar Nilsson kan förklara för de unga människorna hemma i Västernorrland vad regeringen har gjort för att sänka trösklarna. Men framför allt tycker jag att han ska svara på varför Socialdemokraterna inte har några skarpa förslag i budgeten på det här området, varför man vill fördubbla såväl arbetsgivaravgifter som restaurangmoms, på platser där unga människor arbetar, och varför Socialdemokraterna alldeles nyligen sade nej till regeringens förslag om att ytterligare sänka kostnaderna för unga upp till 23 år. Det säger man nej till, och det tycker jag är anmärkningsvärt. Jag delar uppfattningen att arbetslösheten är en oerhört stor utmaning. Därför ska vi fortsätta att sänka kostnaderna - inte fördubbla dem, som Socialdemokraterna vill.

Herr talman! För att vårt näringsliv ska utvecklas behövs högklassiga forsknings och innovationsmiljöer. Alliansen har gjort betydande satsningar på forskningssidan. EU-kommissionen konstaterade för en tid sedan att Sverige ligger i topp vad gäller innovation. Investeringar i forskning och innovation ger nya jobb och kan också bidra till att lösa många av de utmaningar som vi står inför. Det går inte att luta sig tillbaka och ta välfärd och levnadsstandard för givna. Våra företag bär välfärden, och en aktiv näringspolitik är viktig. Omvärlden förändras snabbt och satsningar på innovation och entreprenörskap är nödvändiga för att nya produkter ska utvecklas och tas fram på marknaden. Företagens egna investeringar i forskning och utveckling går i normalfallet snabbare att omsätta i kommersiella produkter och tjänster. Den offentliga finansieringen är, som vi hörde här tidigare, är mycket mindre. Men den är också viktig, bland annat för att få fram ett bra samarbete mellan lärosäten och näringsliv. Vi ser att när kunskapsintensiva företag väljer att investera och satsa ser de ofta till vilka möjligheter som finns till samverkan med universitet och högskola. Att stimulera rörligheten mellan akademi och näringsliv tror jag är något som Sverige behöver mer av. Många småföretag och nya företag är beroende av riskvilligt kapital för att kunna växa och utvecklas. Det är viktigt att få statligt kapital och också att få riskkapital från privat håll. Det är också viktigt att se att varje satsad krona ger tillväxt och nya jobb. Ingemar Nilsson sade från talarstolen att det har kommit fler jobb för att befolkningen har ökat. Vi ser en befolkningsökning i Danmark, Nederländerna, Grekland med flera länder. Men vi ser inte motsvarande ökning av nya jobb. Under 90-talet ökade också befolkningen men 500 000 jobb förlorades. Det argumentet håller alltså inte.
Herr talman! Ska vi få fler jobb i hela landet krävs det sänkta kostnader, minskat regelkrångel, tillgång till finansiering, tillgång till bra kompetensförsörjning och en god infrastruktur. Många av dessa delar lyfter både företag och organisationer men även enskilda företagare fram när jag besöker dem. Det är av den anledningen som regeringen har fokuserat på just dessa delar. Men vi är inte klara. Det är därför som vi söker mandat för en tredje mandatperiod. Vi menar att kostnaderna inte ska fördubblas utan fortsätta sänkas. Vi menar att regelkrånglet inte ska öka med Socialdemokraterna utan fortsätta minska. Vi menar att finansiering från det offentliga riskkapitalet ska fortsätta få en samlad aktörsstruktur och få en tydlighet, och inte få ytterligare aktörer som Socialdemokraterna föreslår. Vi behöver enkelhet och tydlighet. Vi behöver sänkta kostnader, minskat krångel, sänkta trösklar för unga och en gedigen skolutbildning. Det är några delar. Jag svarade i mitt tidigare inlägg på Ingemar Nilssons frågor om vad vi har gjort för saker som har varit viktiga. Vi har bland annat infört lärlingsjobb, vi har gjort en stor reformering av skolan och vi har kraftigt sänkt kostnaden för att anställa unga människor. Det är satsningar som delar av socialdemokratin nu vill riva upp. Jag tycker att det är beklämmande att man använder just ungas jobb som en finansieringskälla när man vill höja bidrag. Det som Socialdemokraterna gör är nämligen att ta in pengar från restaurangbranschen där många unga och många invandrare får sitt första jobb. De tar in pengarna genom att tredubbla kostnaderna för att anställa riktigt unga människor. Sedan använder de alla dessa miljarder till bidrag. Det leder inte Sverige framåt. Ska vi ha satsningar på jobb och företagande krävs det att den inslagna vägen följs med sänkta kostnader, minskat krångel och en god infrastruktur. I dag presenterade jag 35 miljarder till regional tillväxt inom ramen för Regionalfonden och Socialfonden. De 35 miljarderna tillsammans med den strategi som regeringen i dag presenterade är viktiga för att man ska se till att få ett ökat fokus på entreprenörskap och innovation ute i landsbygd och glesbygd. Men där finns också sysselsättningsinitiativet för unga. Allt är inte färdigt där, utan nu förhandlas det med kommissionen. För fördjupade kunskaper om vad det kommer att falla ut i i Sverige ber jag interpellanten att återkomma till arbetsmarknadsministern som sitter med dessa detaljkunskaper. Återigen skulle jag vilja ställa en fråga till Ingemar Nilsson. Jag uppskattar din uppriktiga inledning då du sade att jobben är den största frihetsfrågan. Det är därför jag ställer mig så frågande: Varför föreslår ni en 90-dagarsgaranti för unga? Det är helt ineffektivt. Den är också utdömd av Finanspolitiska rådet. Ni ger 5 miljarder till en ineffektiv åtgärd för unga - 90-dagarsgarantin. Sedan tar ni 15 miljarder, och nu blir det ännu mer, från ungas jobb. Detta hänger inte ihop. Ni ger småsmulor, men ni tar hela kakan tillbaka. Ska vi skapa jobb till unga krävs det fortsatta och riktiga och satsningar på jobb och företagande, inte en miljardhöjning av skatter, inte kilometerskatter på Västernorrlands åkeriföretag och inte en samarbetspartner i Miljöpartiet som både vill stänga kärnkraftverk inom några år och är emot tillväxt. Det är inte seriöst.

Herr talman! Det är inte projekt eller krisstöd som kommer att leda Sverige framåt utan det är fortsatt sänkta kostnader för företag, det är bredbandsinvesteringar, det är satsningar på kommersiell service och på infrastruktur och det är fortsatta lärlingsjobb och en fortsatt reformering av skolan som är det viktiga. Det är därför som vi har gjort tidiga insatser för elever under de senaste åren. Det är därför som vi har återinfört lärlingsutbildningen, och det är därför som vi har förstärkt yrkesutbildningen under de senaste åren. Vi såg nämligen med oro på det resultat som den svenska skolan har haft i decennier. Jag hoppas givetvis, inte minst för svensk konkurrenskraft och för de svenska elevernas skull, att de insatser som vi nu har gjort med att förstärka lärarutbildningen och att reformera skolan i grunden ska leda till högre kunskapsinnehåll och bättre resultat för våra svenska elever. Det behövs för att vi ska kunna klara jobb och konkurrenskraft i framtiden. Sedan blir det lite roligt när Ingemar Nilsson tar upp 90-dagarsgarantin och slår ett slag för den. Det låter precis som den 100-dagarsgaranti som man hade på 90-talet som också var helt ineffektiv och utdömd. Jag tycker att sådana förslag passar bättre i Antikrundan än i förslag för att skapa fler jobb till unga. Vad vi behöver är förslag om fortsatt låga kostnader för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Därför är det helt obegripligt för mig att Socialdemokraterna lägger krutet på de människor som står längst från arbetsmarknaden och på de branscher som har det tuffast. Det innebär fördubblade kostnader för restauranger och kaféer som ger arbete åt invandrare och unga, tredubblade kostnader för att anställa unga under 23 år samt tredubblade kostnader för alla unga egenföretagare att driva sina företag. Först gör man unga arbetslösa och sedan ska de få en plats eller en cv-kurs inom 90-dagarsgarantin. Det håller inte ihop. Det är sänkta kostnader och fler små företag i landet som skapar jobb, inte bara till unga utan också till fler. Det är så vi sänker arbetslösheten.